Herr talman! Vi ska nu debattera miljö och jordbruksutskottets betänkande nr 18 om kemikaliekontroll. I betänkandet behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden som tar upp bland annat EU:s kemikalielagstiftning Reach, det nationella kemikaliearbetet, bekämpningsmedel, nanoteknik och kemikaliekrav vid upphandling. Det är en stor blandning av frågor, och i betänkandet finns det ett antal socialdemokratiska reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 2. Herr talman! Kemikalier finns runt omkring oss och överallt. I dag finns det över 100 000 registrerade kemikalier, och man kan säga att de finns i stort sett överallt i vårt moderna samhälle. Vissa kemikalier är farliga för hälsan, för vår omgivning och för vår natur. Andra är helt ofarliga och påverkar varken levande eller döda ting. Många av dem är av naturlig karaktär och finns i vår omgivning och i vår natur fast kanske inte riktigt i de koncentrationer som vi människor har tagit fram dem i. Jag tycker att samhällsdebatten kring kemikalier i mångt och mycket är alldeles för liten. Vi skulle behöva diskutera kemikaliefrågan mycket mer. Det händer med jämna mellanrum att man får se olika typer av skräckrubriker i tidningarna om enskilda ämnen som har påverkat någon eller några eller som skulle kunna påverka någon eller några. Men samhällsdebatten dör oftast lika fort som tidningarnas intresse. Jag tycker att vi bör ha en ständig kemikaliedebatt. De effekter och framför allt de kombieffekter som olika kemikalier kan ha på vår omgivning, på oss människor och på vår natur skulle nämligen behöva utredas mycket mer. Framför allt skulle vi behöva få en mycket bättre kontroll av och förståelse för hur de här olika effekterna faktiskt påverkar oss. Här finns det mycket kvar att göra. Jag tror till exempel att väldigt få människor är medvetna om vilka kemikalier eller olika typer av ämnen som en stor del av de produkter man köper i dag innehåller. Det är oerhört problematiskt att man som konsument i dag inte riktigt vet eller har kunskap om vad olika produkter, från en mobiltelefon till en smörgås, kan innehålla. När vi pratar om kemikalier och framför allt om att begränsa kemikalier i vår vardag ska man också vara medveten om att det skulle få ganska stora konsekvenser, för utan kemikalier och utan de tillsatser som finns tror jag att vi skulle ha svårt att sammanbinda det moderna samhället, den stressiga vardagen och det liv vi lever i dag. En hel del kemikalier har ju positiva egenskaper, till exempel som att öka livslängden på ett antal livsmedel och göra vissa produkter mer färgglada. Det finns också egenskaper som skyddar mot brand, fukt och så vidare, och när man diskuterar vilka kemikalier som ska finnas och inte finnas i samhället är det också viktigt att fundera på hur det kommer att påverka det samhälle vi har byggt upp. Den balansgången är oerhört svår att hitta i ett system där vi både har säkra och fungerande kemikalier samtidigt som vi måste vara trygga med de produkter vi använder oss av. Kemikaliers fördelar måste vägas mot nackdelarna, och vi måste hela tiden ha respekt för vad som komma skall. Problemet som jag och Socialdemokraterna ser är att kemikalieanvändandet i dag ökar. Det kommer nya kemikalier, och ett av de problem som dykt upp på sistone är att när en kemikalie förbjuds skapas en ny med exakt samma egenskaper för att kunna nyttjas under den korta perioden tills kemikalien återigen blir förbjuden. Ett annat problem är när industrin i många fall använder sig av kemiska råvaror i stället för naturliga råvaror för att göra produkter billigare utan att egentligen informera konsumenterna om dessa konflikter och problem. Vi behöver som sagt en säkrare kemikalieanvändning. Kontrollen och tillsynen på det här området är oerhört viktig, och jag tycker att det behöver göras mer. I dagens samhälle finns det kontrollmekanismer, men de är inte på något sätt tillräckliga. Framför allt tycker jag inte att man informerar tillräckligt mycket om olika typer av kemikalier och hur de kommer att påverka både oss och vår närmiljö. Jag anser därför att det behövs ett mer transparent och tydligt uppföljningssystem för hur våra kemikalier tar sig genom våra kretslopp och framför allt genom samhällssystemet. Herr talman! I betänkandet finns ett antal motioner som behandlar EU:s kemikalielagstiftning Reach. Det är oerhört viktigt att vi har ett internationellt samarbete, men det är också viktigt att detta samarbete hela tiden utvecklas. Reach har på många sätt inneburit en positiv viljeinriktning inom EU, men det finns fortfarande väldigt mycket att göra. Här tycker jag att Sverige fortfarande är alldeles för passivt. Regelverket behöver skärpas, och principer om att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga kemikalier måste intensifieras. Det handlar om att vi måste öka takten när vi analyserar vilka ämnen som är farliga. Vi måste sätta upp fler ämnen på den så kallade kandidatlistan, och vi måste se till att kontrollen och efterlevnaden av Reach förbättras. Jag tror att vi framgent måste arbeta för att utveckla Reach till någonting mer än det är i dag. Herr talman! Jag går vidare till miljömålen och framför allt miljömålet om en giftfri miljö. Regeringen fattade nyligen beslut om ytterligare 13 etappmål för att uppnå miljökvalitetsmålen. Regeringen och miljöministern slog på stora trumman i förra veckan och menade att nu visar man handlingskraft och kommer med ett antal konkreta förslag som kommer att lösa problemen med att nå de olika miljömålen. Det som är mest förvånande är att dessa 13 etappmål i stort sett är identiska med de etappmål som Miljöberedningen föreslog i december 2010. Har regeringen inte kommit längre? När ska vi få se något mer än bara mål? Regeringen pratar väldigt mycket, men det händer väldigt lite. De etappmål som vi har sett nu är i många fall bra, men de borde för länge sedan ha lyfts fram och gjorts till mål. Framför allt: När får vi se åtgärder? När får vi se styrmedel, och när får vi se skarpa förslag om hur dessa mål ska kunna efterlevas och uppnås? På det här området som på så många andra områden finns det mål, men det finns inga styrmedel och inga skarpa förslag om hur vi ska nå upp till dessa mål. Senare i vår kommer Miljömålsberedningen att lämna ett betänkande till regeringen vars syfte är att hitta ett antal punkter kring hur vi ska nå miljökvalitetsmålen, bland annat målet om en giftfri miljö. Den slutsats man redan nu kan dra är dock att man inte kommer att nå det mål som är satt till 2020. Regeringen och miljöminister Lena Ek har sagt att just målet om farliga ämnen är ett av de områden som regeringen har prioriterat och ska prioritera absolut mest. Men varför händer det då ingenting? Om det här är ett av regeringens mest prioriterade områden, varför får vi då inte se några konkreta åtgärder? Varför får vi bara se mål som vi för länge sedan visste att vi borde ha antagit i den här kammaren? Herr talman! Enligt Naturvårdsverket kommer Sverige endast att uppnå två av de nationella miljömålen till 2020 - Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Övriga mål tror man inte att vi kommer att uppnå om det inte tas ordentligt tag i att skapa styrmedel och ordentliga konkreta förslag som ger effekt. Regeringen och miljöministern har högt satta ambitioner, men när ska vi få se något konkret så att vi kan nå dessa mål?

Herr talman! Häromdagen pratade jag med min kompis Cissi. Hon är gravid med sitt första barn, och det är så klart väldigt många frågor som virvlar runt i hennes huvud just nu. En av dem handlar, lite otippat, om kemikaliepolitiken. Hon har nämligen sett en dokumentär om hur många farliga ämnen som hon har i sitt blod och som nu vandrar rakt över till den lilla människa som växer i hennes mage. I den där magen är inte barnet så himla skyddat, utan tvärtom utsätts det för kemikalier som även i pyttesmå doser kan ge stora effekter. I den känsliga utvecklingen när en cellklump ska bli en hel människa med armar och ben och alla organ på rätt plats är det inte mycket som krävs för att någonting ska gå fel, särskilt inte med de hormonstörande kemikalierna som kan ge oväntade effekter även i väldigt små doser. Det här var ingen gåva Cissi ville ge till sin bebis. Samtidigt visste hon inte riktigt vad hon skulle göra för att undvika det här. De ämnen som riskerar att skada hennes bebis finns överallt omkring oss, från plastförpackningarna som vi har vår mat i till krämen som vi smörjer in huden med. Vi kan vända uppochned på plastbyttor och kolla efter plastsorten, vi kan välja ekologiskt och miljömärkt, vi kan lusläsa innehållsförteckningar och vi kan satsa på naturmaterial, men hur vi än vrider och vänder på oss är det som enskild konsument väldigt svårt att välja bort kemikaliesamhället. Därför lovade jag henne att vi politiker skulle göra vad vi kan för att avgifta samhället. Och nu behöver jag hjälp. Lyckligtvis har vi en rad förslag i det här betänkandet som skulle kunna ta oss i alla fall en bit på väg. Ett av de förslagen handlar just om barnperspektivet, om insikten att barn är särskilt känsliga, speciellt under fostertiden men också under senare utveckling. Då är det viktigt att vara extra noggrann med de ämnen som barn kommer i kontakt med. Men det har ju inte Cissi så stor nytta av nu. Hon kommer säkert sedan, när barnet blir lite större, att glädja sig åt att barnmatsburklock och nappflaskor inte längre ska innehålla bisfenol A, men de ämnen som hon för över till bebisen nu kommer ju inte från nappflaskorna eller barnmatsburkarna, eftersom Cissi själv inte konsumerar så mycket mat ur barnmatsburkar och nappflaskor. Om vi ska skydda barnen behöver vi plötsligt skydda deras mödrar också. Och presumtiva mödrar dricker ju inte bara ur nappflaskor och äter ur barnmatsburkar. Då måste vi plötsligt ge oss på hela samhället, och så är vi tillbaka någonstans där vi började. Vi måste se till att fasa ut de kemikalier som sprids i vårt samhälle som orsakar effekter på oss, på våra eventuella barn, kommande eller nuvarande, och på kommande generationer. Var börjar vi då? En bra början är att inse att man inte ska behöva ha en doktorshatt i kemi för att gå ut och handla. Man ska kunna känna sig trygg med att de varor man köper är säkra, att vi förbjuder de ämnen som är farliga. Nu har regeringen tyvärr varit ganska räddhågsen inför förbud och mest gömt sig bakom EU:s lagstiftning. Det är sant att det är bra om man kan få med sig hela EU på att förbjuda saker, men ett sätt att faktiskt få EU att förbjuda saker har visat sig vara att enskilda länder går före och pekar ut ämnen och säger att det här tänker vi inte acceptera. På så sätt kan man också få fler länder att följa efter. Vi har här förslag på en del ämnen som man skulle kunna förbjuda redan nu, till exempel det extremt svårnedbrytbara och sannolikt reproduktionsstörande PFOA. Vi har också förslag på att ta helhetsgrepp över hela områden, som exempelvis textilier, varor som vi varje dag kommer i kontakt med inpå bara skinnet, där man verkligen skulle kunna plocka bort otrevliga kemikalier. Vi föreslår att den offentliga upphandlingen ska vara en förebild och ersätta farliga kemikalier med mindre farliga alternativ. Kemikaliesekretariatet har en så kallad SIN-lista - Substitute it now! - med några av de riktiga värstingkemikalierna som man skulle kunna ersätta med bättre alternativ. Det kan vara en utgångspunkt i upphandlingen till skolor, dagis, äldreboenden och andra delar av den offentliga upphandlingen. Men i grunden måste vi se till att få ordning på EU:s kemikaliepolitik, Reach. Det fanns goda ambitioner med Reach från början, men under resans gång blev det tyvärr rätt urvattnat. Substitutionsprincipen, att farliga ämnen skulle ersättas med mindre farliga alternativ, fick inte riktigt det genomslag som den borde ha fått. Högt satta volymgränser gör att inte alla relevanta ämnen regleras som de borde. Inte minst är det ett problem med nanomaterial, alltså material som baseras på pyttesmå nanopartiklar som just genom sin ringa storlek har nya och delvis okända hälsoeffekter, men också genom just den lilla storleken inte når upp till de här volymgränserna, om de inte används i väldigt stora mängder. Ibland kan hela kemikalieprövningen kännas väldigt tröstlös. Det finns hundratusentals ämnen ute på marknaden. De flesta av dem har vi väldigt dålig koll på. Även om Sverige lägger i en växel inom Reach-arbetet, vilket vi absolut borde göra, kommer det att ta en eländig tid att gå igenom alla dessa kemikalier om vi fortsätter som nu. Här behöver vi nya grepp för att komma framåt. Det börjar faktiskt bli bråttom nu. Cissis barn föds i augusti. Det innebär att vissa kritiska skeden i fosterutvecklingen redan är körda, men vi skulle kunna se till att när det här lilla barnet börjar krypa runt på egen hand och stoppa alla möjliga och för all del också omöjliga saker i munnen ska åtminstone de sakerna vara trygga och säkra. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I betänkande 18, som handlar om kemikaliekontroll, har Sverigedemokraterna två reservationer som jag vill yrka bifall till, nämligen reservationerna 5 och 7. Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är ganska glädjande att Socialdemokraterna väljer att lyfta fram att kemikalier faktiskt också kan ha en positiv inverkan på samhället, så att det inte bara är det negativa som kommer fram, även om jag själv ska prata lite grann om det som är på den negativa sidan. Sedan ska jag avsluta med att diskutera nanoteknik lite grann. I vår första reservation har vi valt att lyfta fram kemikaliegruppen parabener, som används bland annat som konserveringsmedel i livsmedel och kosmetika. I studier har det kunnat påvisas att dessa kan vara hormonstörande, varför man i Danmark har infört ett förbud mot dessa kemikalier i produkter som är avsedda för småbarn. Bland annat har man kunnat påvisa att flickor kommer tidigare i puberteten och att pojkars spermakvalitet försämras. Sverigedemokraterna vill därför se ett liknande förbud även här i Sverige, efter dansk modell. Det här är en sådan fråga där det sannolikt inte finns några stora politiska motsättningar i sak. Givetvis vill vi alla skydda våra barn från farliga kemikalier. Dock tycker jag att det är beklagligt att utskottsmajoriteten tycks vilja hänskjuta frågan till EU och förlitar sig på att någon annan ska lösa problemet när det rimligtvis borde finnas kompetens nog nationellt att både bedöma och besluta huruvida vi vill skydda våra barn från de här hormonstörande ämnena. Herr talman! Sverigedemokraterna har också lyft fram frågan om rotenon, som är ett nervgift som används för att ta död på fiskar genom att giftet slår ut fiskarnas syresättningsförmåga. Tidigare rotenonbehandlades sjöar för att därefter kunna användas som inplanteringsvatten för till exempel olika laxfiskar. Detta förfarande är numera förbjudet. Rotenonbehandling är dock, enligt en vattendom från 2001, möjlig att använda på dispens. Under sommaren 2011 användes nervgiftet bland annat i Hornavan i Arjeplog. Rotenonbehandling innebär att vattnet varken kan användas som dricksvatten, badvatten eller som fiskevatten, och vid försök på möss har rotenon kunnat kopplas till Parkinsons sjukdom. Därför är det Sverigedemokraternas uppfattning att ett totalförbud ska införas mot all användning av detta nervgift i våra svenska insjöar. Herr talman! Till sist tänkte jag ta upp lite grann om den debatt som förs i fråga om nanoteknik. Vi har ett antal motioner i det här betänkandet, men enligt min uppfattning lyfts den här frågan tyvärr fram ur ett både riskabelt och ganska missvisande perspektiv. Nanotekniken är en av världens snabbast växande teknikformer, vars vetenskapliga betydelse och kommersiella applikationer under de senaste åren har varit signifikanta. Dess framtida potential blir större och tydligare för varje år, men det kommer givetvis samtidigt att innebära nya krav på en nationell kunskap och förståelse i ämnet. Vissa forskare menar att nanoteknologin de kommande decennierna kommer att innebära en större förändring för mänskligheten än den industriella revolutionen, med potential att grundligt förbättra samtliga teknikformer som vi i dagsläget använder oss av. De sociala och ekonomiska möjligheterna i att ligga i framkanten av denna utveckling är enorm. Den djupgående förändring som nanotekniken troligen kommer att innebära de kommande decennierna kommer sedermera att medföra stora utmaningar för vårt sociala, industriella och ekonomiska system, vilket kräver omfattande förberedelser såväl utbildningsmässigt som utvecklingsmässigt. När det gäller säkerheten kring nanopartiklar i ett hälso och miljöperspektiv engagerar det redan i dag många svenska forskare. Jag har dock tittat lite extra på vad som sägs om nanoteknik dels i betänkandet, dels i debatten i medierna. Jag kan bara beklaga att det från både höger och vänsterblocket finns tendenser att exploatera människors oro för sådant som är svårt att förstå. I sant populistiskt manér generaliserar man en hel teknikform och skapar förväntningar om fara, trots att man egentligen ännu inte kunnat påvisa vad som är farligt. Det är djupt beklagligt att man vill politisera denna fråga ur ett faroperspektiv när det borde vara väl känt för var och en vad det kan innebära för forskning och innovation om man inför ogenomtänkta och omotiverade regleringar. Jag säger nu på intet vis att man inte ska försöka förebygga faror och risker, men finns det någon som på fullt allvar tror att vi politiker löser detta genom att införa ett regelverk för faror som ännu inte har kunnat påvisas och som bygger på farhågor i stället för evidens? I reservationen från vänsterblocket kräver man nya regler. Det ska vara höga säkerhetskrav, som man skriver. Och det ska vara anmälningskrav för produkter som innehåller nanomaterial. Just frågan om anmälningskrav är något som vår centerpartistiska miljöminister krävde i en debattartikel för en tid sedan. Sveriges samlade nanoexpertis var dock snabbt ute och förklarade varför ett obligatoriskt register skulle skjuta över målet. Där framgick följande: De tror inte att ett obligatoriskt register eller ett rapporteringssystem skulle förbättra situationen för säkerheten runt nanotekniken, just för att ämnen i nanoskalan endast har storleken gemensamt. Kunskapen om ett ämnes önskvärda eller icke önskvärda egenskaper går inte att automatiskt överföra till en annan. Ett register skulle därför bli ett tandlöst verktyg utan reell möjlighet att komma åt de verkliga problemen, samtidigt som det skulle hindra utvecklingen på områden där litenheten verkligen har betydelse för resultatet. Även jag anser att detta är ett stort feltänk. Den stora risken i sammanhanget är att teknik och produktutveckling hamnar i länder där politiker inte är lika klåfingriga. För mig är det fundamentalt att vi måste värna forskningen och teknikutvecklingen här i landet, inte bromsa den och tvinga den ut ur Sverige och ut ur Europa, såsom till exempel har skett med viktiga delar av gentekniken. Låt oss därför eftersträva att förskona nanotekniken från omotiverade regleringar och från EU:s blytunga byråkrati.

Herr talman! Det finns mer än 100 000 kemikalier omkring oss. Kemikalierna finns i princip överallt. De finns i produkter som våra barn leker med, de finns i våra kläder, i våra möbler, i våra bilar, i våra hushåll och så vidare. Alla vi är nog överens om att det är viktigt att vi tar kontroll över kemikalierna. Det här är ett arbete som har pågått länge. Jag satt tidigare i EU-parlamentet och arbetade fram den version av Reach, den europeiska kemikalieförordningen, som gäller i dag. Jag kan konstatera att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Det positiva i det hela är att i år och nästa år kommer kemikalieförordningen Reach att ses över. Från Sveriges sida har vi chansen att bidra till förbättringar av Reach. Vi från Vänsterpartiet har väckt en konkret kemikaliemotion där vi lägger fram förslag till bland annat hur Reach kan förbättras. Vi kräver till exempel att det ska finnas en verklig substitutionsprincip. Substitutionsprincipen fanns med i Reach ursprungliga form. Den innebar att om det finns en farlig kemikalie ska den ersättas med en mindre farlig kemikalie om den kemikalien har ungefär samma egenskaper. Den principen blev till slut inte gällande i Reach. Den vattnades ur. I dag är det tyvärr så att det finns tusentals farliga kemikalier på marknaden som inte borde finns där. Det borde vara en självklarhet att vi har en substitutionsprincip som fungerar. Vi föreslår att fler lågvolymämnen ska omfattas av Reach. Vad betyder lågvolymämnen? Jo, vi kan komma ihåg att innan Reach började gälla var det så i Sverige att om ett företag, en användare, ville ta fram en kemikalie på marknaden som vägde mer än 10 kilo omfattades kemikalien av registrering och prövning av dess säkerhetsförmåga. Med Reach har nivån höjts till 1 ton. Det innebär att mängder av kemikalier inte behöver genomgå den säkerhetsprövning de egentligen borde genomgå. Det gäller inte minst de så kallade nanopartiklarna - dessa hundratals, numera tusentals, ämnen som vi inte vet någonting om. Många av dem kan säkert vara bra, men många andra kan bidra till långtgående konsekvenser som vi i dag inte har en aning om. Vi kanske märker konsekvenserna först om 10 eller 20 år. Därför är det viktigt att nanopartiklarna omfattas av Reachförordningen. Det finns en till helt bärande del i Vänsterpartiets kemikaliepolitik, nämligen rätten för enskilda medlemsländer att gå före och driva på kemikaliepolitiken. Vi ska inte stå passivt och vänta på att någonting ska hända i Bryssel. Det är tyvärr precis vad vår borgerliga regering gör just nu. Om vi identifierar att det finns en kemikalie vi inte tycker om, om forskarna säger att den kan skada människor, djur och miljön, ska vi förbjuda den eller reglera den på annat sätt. Det finns ett bra exempel för oss att luta oss mot, nämligen kemikalien i jordbruket som heter parakvat. Vi i Sverige hade ett förbud mot bekämpningsmedlet som vi införde i början av 80-talet. När Sverige blev EU-medlem tvingade EU Sverige att godkänna parakvat i jordbruket igen. Sverige tog strid mot parakvat. Vi kunde visa att det är ett dåligt bekämpningsmedel som leder till stor skada för människor, djur och natur. Vi kunde återinföra vårt förbud, och sedan lyckades vi få hela EU att införa ett förbud mot parakvat. Precis så ska vi arbeta. Precis så kan vi arbeta om vi har en regering med ambitioner. Vi vill därför att regeringen driver på för ett totalförbud mot den hormonstörande kemikalien bisfenol A. Regeringen har föreslagit ett begränsat förbud mot bisfenol A, men det gäller bara i produkter där barn kommer i kontakt med ämnet. Vi vet i dag att bisfenol används i kvitton och inom byggindustrin. Bisfenol används när rör ska förbättras. Så kallad relining används på rörens insidor. Den kan innehålla bisfenol A. Det tycker inte vi i Vänsterpartiet att man ska få göra eftersom det är ett farligt ämne. Vi vill förbjuda perfluorerade ämnen som ofta finns i papper, textilier och impregneringsmedel. Det handlar om reproduktionsstörande ämnen och är enligt oss helt onödiga ämnen som det finns alternativ till. En annan vanlig sak är att silver används alltmer i kläder. Silver lär ha den förmågan i kläder att stöta bort illaluktande dofter, svett och annat. Samtidigt har silver den negativa effekten av att vara extremt giftigt, inte minst för fiskar och andra djur som lever i vatten. Vi vet ännu i dag inte riktigt vad det som håller på att bli en storskalig användning av silver i kläder kan leda till för människor, men det är något som vi tycker måste regleras. Det här är konkreta förslag som vi lägger fram i vår motion. De flesta av förslagen finns formulerade i reservationer i betänkandet. Jag tycker att i synnerhet reservation 1 är viktig, och jag vill därför yrka bifall till den. Jag vill också slå ett slag för det som Vänsterpartiet föreslår, nämligen att vi måste stärka det internationella kemikaliearbetet. Många av de kemikalier som vi i Sverige sätter ut på marknaden hamnar efter ett par år i utvecklingsländer med sämre lagar och skydd mot kemikalierna. Därför är det viktigt att det inrättas en kemikaliepanel på internationell nivå med oberoende forskare som kan driva på kemikaliearbetet. Man kan hämta inspiration från klimatpanelen, där det finns oberoende forskare som driver på klimatarbetet, och man kan göra på ungefär liknande sätt i kemikaliearbetet. Avslutningsvis vill jag konstatera att jag har talat en hel del om miljön och en hel del om oss människor, oss konsumenter, som exponeras för kemikalierna. Det här är väldigt goda argument för att vi ska reglera kemikalierna mer, att vi ska införa regelrätta förbud där det behövs. Men vi ska inte heller glömma de hundratusentals arbetare som arbetar inom industrin med kemikalier och som utsätts för stora mängder kemikalier varje dag i sitt arbete. Det handlar om personer som när de blir lite äldre kan känna att de får ont i sina leder eller ont i hela kroppen. De kanske har utsatts för akut metallförgiftning exempelvis. Andra arbetare drabbas av cancer eller allergiattacker och så vidare. Just för arbetarnas skull tycker jag att det är viktigt att vi verkligen tar tag i de här frågorna. När jag arbetade med de här frågorna i EU-parlamentet var det glädjande att fackföreningarna var väldigt pådrivande just i fråga om att reglera kemikalier. Jag hoppas att vi nu på svensk nivå kan hitta ett större samarbete för att ta tag i de farligaste kemikalierna och se till att förbjuda dem och sedan att vi ska verka på EU-nivå för att få en bättre kemikalielagstiftning än den som vi har i dag.

Herr talman! I miljö och jordbruksbetänkandet om kemikaliekontroll behandlas 36 motionsyrkanden. Mycket av det som tas upp i motionerna finns med både på regeringens agenda och i det globala arbetet med att fasa ut farliga kemikalier. Det finns också med i EU:s arbete med att identifiera och fasa ut farliga kemikalier, och det kommer jag tillbaka till. I detta arbete har Sverige en mycket viktig roll. Under hösten 2010 beslutade riksdagen att tillföra ytterligare 25 miljoner kronor per år fram till 2014 till Kemikalieinspektionen, detta för att identifiera, begränsa och fasa ut farliga kemikalier. I december samma år gav regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram och genomföra handlingsplanen för en giftfri vardag. Kemikalieinspektionen ska senast den 31 december 2014 lämna en slutredovisning till regeringen av vilka resultat man uppnått och vilka åtgärder som vidtagits. Redan innan dess kommer vi att få en delrapport. Redan i slutet av detta år, närmare bestämt till den 31 december, ska Kemikalieinspektionen överlämna en delredovisning av arbetet och också förslag till åtgärder för nästa period, 2015-2018. Herr talman! Flera motioner tar upp Reach, vilket är EU:s förordning gällande produktionen och säkert användande av kemikalier. Förkortningen Reach - vi använder ju ofta förkortningar - står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Vårt aktiva deltagande i EU:s arbete med de här frågorna är viktigt, och Sverige ska vara med och driva utvecklingen med att få bort de farliga kemikalierna från vår vardag. Moderaterna har under vintern och våren arbetat intensivt med att besöka industrier, organisationer och myndigheter som arbetar med kemikalier. Det budskap vi har fått är tydligt på en punkt. Sverige ska vara med och driva utvecklingen med att ha allt färre farliga kemikalier i vår vardag, men - och det är viktigt - vi ska göra det inom ramen för internationellt samarbete. Särskilda regler för svenska företagare innebär inte att svenska konsumenter inte kommer i kontakt med de ämnen där det finns särskilda regler i Sverige. Inom EU har vi en gemensam marknad med fri rörlighet, så varor som produceras i andra EU-länder kan ändå importeras till Sverige. Därför är vårt arbete inom EU och med Reach väldigt viktigt. Det är en reell chans att påverka för svenska konsumenter. Det kan finnas enskilda tillfällen där särskilda svenska regler är rätt väg att gå, men generellt sett är det vårt deltagande i EU som är det viktiga. Särskilda regler för Sverige får således konsekvensen att svenska företag i vissa sammanhang inte får samma förutsättningar som andra företag inom EU, men samtidigt påverkar det inte förutsättningarna för de svenska konsumenterna. De svenska konsumenterna kommer inte nödvändigtvis mindre i kontakt med de farliga ämnen som vi vill få bort eller begränsa. Det är däremot troligt att konsekvensen av enskilda regler för Sverige blir att produktion och arbetstillfällen flyttar utomlands. Industrin i Sverige är i stor utsträckning beredd att arbeta med teknikutveckling som innebär att man fasar ut farliga kemikalier. Men man måste göra omställningen i sjyst konkurrens med andra företag inom EU:s gemensamma marknad. Regeringens aktiva deltagande i EU:s arbete är därför angeläget. Det driver Sveriges linje om en giftfri vardag framåt för hela Europa på ett sätt som gör skillnad för konsumenter både i Sverige och i Europa. Herr talman! Det förslag vi har framför oss i MJU18 är ett väl avvägt förslag till beslut. Jag yrkar bifall till utskottets förslag till beslut och avslag på motionerna.

Herr talman! Jag har några frågor till Moderaterna. Eftersom jag tycker att det i det här betänkandet inte känns helt klart vad den svenska regeringens linje är i en mängd ganska akuta kemikaliefrågor skulle jag vilja veta vad Moderaterna anser om till exempel det stora användandet av silver i kläder. Vi vet att det förr eller senare läcker ut i vattnet och ut i naturen, och enligt forskarna är det extremt skadligt för vattenlevande djur. Vi i Vänsterpartiet vill förbjuda silver och triklosan, vilket är en liknande kemikalie, i kläder. Är det någonting som Moderaterna också kan tänka sig att göra? Eftersom Tomas Avenborg tidigare sade att det är viktigt att arbeta på EU-nivå och att det kan försämra konkurrenskraften och så vidare om vi går före här i Sverige skulle jag vilja veta lite mer konkret: Vilka konkreta förändringar och förbättringar av Reachförordningen föreslår egentligen Moderaterna?
Herr talman! När det gäller arbetet med just silver och enskilda andra ämnen har Moderaterna valt att vara väldigt aktiva i Miljömålsberedningen och ta upp ett antal olika ämnen. Jag tycker att arbetet med att lyfta in de frågorna i det arbetet och regeringens arbete kring ett flertal olika kemikalier är viktigt. När det gäller Reach och vårt arbete där tycker jag att det framgår tydligt både i betänkandet här och med regeringens arbete hur vi vill arbeta med att Sverige ska gå före. Men det handlar om att samtidigt få med resten av EU. Du använder begreppet gå före, Jens. När det gäller att gå före måste andra följa efter. Om man går före men ingen följer efter är man ute och promenerar helt på egen hand, och det är inte det Sverige ska göra. Det är viktigt att Sverige är drivande och just går före men inte missar att ta med sig de andra i det här. Därför tycker jag att vår hållning i kemikaliepolitiken är mycket mer ansvarsfull. Den syftar till en giftfri vardag på ett helt annat sätt än er, som helt lämnar EU bakom. Ni vill, som ni kallar det, gå före, men jag tror att ni emellanåt är mer ute och promenerar på egen hand.
Herr talman! När man pratar med EU-kommissionen säger de: Driv på i kemikaliearbetet! Registrera fler kemikalier och förbjud fler kemikalier, så får vi någonting att göra på EU-nivå. Det var så Danmark gjorde till exempel med bisfenol A då de införde ett nationellt förbud. Nu kommer Sverige efter och försöker göra likadant, och det tycker jag är bra. Men förbudet mot bisfenol A måste vara ett totalförbud, inte bara gällande nappflaskor. Det är lite symtomatiskt att Tomas Avenborg och Moderaterna hänvisar till Miljömålsberedningen vad gäller till exempel en reglering av silver i kläder. Det finns väldigt många andra kemikalier som finns här och nu, och vi vet att de åsamkar oss människor, djuren och naturen väldigt stora skador. Forskarna och konsumentrörelsen kräver handling nu. Att då sitta och bereda saker i en miljömålsberedning som i bästa fall någon gång i framtiden kommer att leda till någonting tycker inte jag är särskilt handlingsinriktat. Vi har konkreta förslag att ta ställning till senare här i eftermiddag. Då kan man få bekänna färg. Jag tycker inte heller att det är särskilt ansvarsfullt att behandla Reach på det sätt som Moderaterna gör, nämligen att avvakta och se vad andra länder gör. Det bästa sättet är att driva på och föreslå konkreta reformer av Reach, och det är precis det som vi gör i det här betänkandet.
Herr talman! Jag skulle vilja påstå att Vänsterpartiet i detta sammanhang gör det väldigt ryckigt och svårt att förstå. Å ena sidan säger du att man ska lyfta ut dessa väldigt specifika kemikalier som du vill prata om här, å andra sidan säger du att det finns väldigt många. Att arbeta konsekvent med detta är att låta Miljömålsberedningen göra en evidensbaserad analys av alla de farliga kemikalier som finns och göra ett beslutsunderlag baserat på det. Det tycker jag är det ansvarsfulla att göra, inte att engagera sig i plakatpolitik och lyfta fram enskilda kemikalier, som jag tycker att du gör när du lyfter fram bara vissa ämnen men samtidigt konstaterar att det finns väldigt många farliga ämnen.

Herr talman! Tomas Avenborg tog i sitt anförande och även i sin replik upp frågan om Moderaternas oro över konkurrenskraften. Om jag minns det hela rätt utreddes den här frågan ganska utförligt vid inträdet i Reach. Man konstaterade att det inte var speciellt mycket kostnader förknippade med att jobba med en ordentlig miljölagstiftning för att försöka få bort de farliga ämnena. Det kan vara så att företagen vill sälja produkter som är giftfria, och det kan till och med vara en konkurrensfördel att kunna sälja produkter som är giftfria. När man införde Reach såg man inte problemen med en skillnad i konkurrenskraft. Det var egentligen inte det jag ville ta upp utan rätt och slätt att resultaten uteblir. Det har genomförts ett antal åtgärder från regeringen de senaste åren, men man kan ändå konstatera att målen inte kommer att uppnås. Både myndigheter, Miljömålsberedningen och andra gör samma konstaterande, så min väldigt enkla fråga är: Vilka idéer inför framtiden har Moderaterna och den borgerliga regeringen för att ens lyckas uppnå några av målen för en giftfri miljö eller något annat av miljömålen?
Herr talman! I detta tror jag att vi till stor del är överens. Jag tror också att det är en konkurrensfördel för en producent att kunna erbjuda produkter som kan påvisas vara mer hälsosamma och innehålla mindre kemikalier. Jag förstod inte riktigt ditt resonemang. Reach är bra och ger möjlighet att få bort ojämnheter på marknaden och konkurrensnackdelar för enskilda. Men då gäller det att man arbetar just inom Reach med det Europagemensamma och att enskilda länder inte går helt sin egen väg i alltför många frågor. Det är klart att man ska driva vissa frågor. Som jag påpekade finns det enskilda tillfällen då Sverige ska gå före, men i det huvudsakliga arbetet är det klart att Sverige ska arbeta med att driva på inom EU. Du återkommer till här, och jag hörde det i ditt anförande tidigare, att man inte ser något resultat. Men, Johan, precis som du säkert har läst i utskottets betänkande kommer delrapporten om detta i slutet av året. Då kommer vi att ha siffror på exakt hur saker och ting ser ut, vilka resultat åtgärderna har fått och dessutom vad det finns för förslag inför nästa period, 2015-2018. Det blir lite fel, tycker jag, att bara påpeka att det inte finns någonting när man mycket väl vet, och det framgår av handlingarna, att det kommer inom kort.
Herr talman! Vi kan ju vänta till december på att få en delrapport där det ska redovisas lite siffror över hur det har gått och få lite resultat. Då kommer vi nog att komma fram till att vi kommer att ha ännu svårare att uppnå målen. Och har vi sedan tur kommer det några åtgärder som ska genomföras under perioden 2015-2018. Sedan är målperioden i stort sett över. Då är vi framme vid 2020. Det har tagit alldeles för lång tid. År 2010 presenterades de delmål som regeringen nu har ställt sig bakom. Det tog två år för regeringen att skriva samma sak som Miljömålsberedningen kom fram till för två år sedan. När ska vi se till att vi går från att sätta upp ett antal mål i den här kammaren till att ha ett antal konkreta förslag och styrmedel för hur vi ska uppnå målen? Det tycker jag att vi borde fokusera mer på. Jag ska bara avsluta med en fråga. Finns det något område där regeringen skulle kunna tänka sig att gå före? Jag skulle kunna tänka mig att man kanske skulle kunna gå före när det gäller livsmedelsförpackningar, att vi inte ska ha så mycket farliga ämnen i förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. Man kanske skulle kunna gå före när det gäller ämnen som har olika typer av hormonstörande effekter, eller så kan man gå in på SIN-listan. Där finns det massor av ämnen som man skulle kunna gå före med, för de kommer ändå att utfasas så småningom. Finns det något område där regeringen skulle kunna tänka sig att gå före?
Herr talman! Vi har bland annat tagit upp bisfenol A. Som framgått av debatten här tidigare har visserligen också Danmark gjort det. Men det finns ämnen som vi går före med. Jag skulle vilja påstå att Sverige är ett av de länder som är ledande i arbetet när det gäller frågan om enskilda ämnen. Men när det gäller vikten av Reach totalt sett inom EU har Sverige verkligen markerat in ett område där vi går före i viss mån. Det förvånar mig inte så mycket att Vänsterpartiet talar så mycket om att gå före och kanske inte tittar så mycket i backspegeln. Men det förvånar mig lite mer att Socialdemokraterna intar ett mer isolationistiskt förhållningssätt till övriga EU. Det handlar bara om det lilla perspektivet just här och inte det breda. Tidigare har ni varit mer inställda på att arbeta över nationsgränserna och genom EU, men jag tycker att det har försvunnit helt i retoriken. Det kan jag tycka är lite bekymrande.

Herr talman! Som Tomas Avenborg redan har nämnt behandlar vi 36 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden som berör kemikalier. Man kan av debatten tro att det finns stora åsiktsskillnader om kemikaliernas vara eller inte vara. Vi kan konstatera att det finns bra och dåliga kemikalier. De dåliga är farliga, giftiga eller sådana där vi inte riktigt vet hur de påverkar mänskligheten, djurlivet och miljön i övrigt. Men det finns också viktiga kemikalier som har förbättrat möjligheterna för mänskligheten. Vi måste ha en hanteringsordning för de 100 000 kemikalierna. Hur ska var och en av oss kunna veta vilken kemikalie som är farlig och vilken som inte är det? Vem ska bedöma det? För det krävs ett system och ett samarbete, för vi konsumenter konsumerar ju produkter som inte uteslutande är tillverkade i Sverige utan som tillverkas över hela världen. Därför är det viktigt för oss att veta hur man ska hantera dem i ett större sammanhang. Delar av utskottet gjorde en resa till Indien där vi hade möjlighet att ta del av det miljöarbete som sker utanför EU. Vi besökte verksamheter som hade med produktion av textilier att göra etcetera. De här frågorna är viktiga överallt, och det finns ett stort tryck från konsumenterna. Vi konsumenter vill konsumera produkter som vi vet är säkra, inte minst för de barn som växer upp i vårt samhälle och över hela världen. Betänkandet tar upp flera olika delar när det gäller kemikalier. Det handlar om EU:s kemikalielagstiftning Reach, som många har varit inne på, om det nationella kemikaliearbetet och om hur vi kan begränsa och minska antalet kemikalier som finns i vårt samhälle. Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet. Vi i Folkpartiet liberalerna har en vision om ett hållbart samhälle. Som liberaler tror vi på människans eget ansvar att lämna över planeten i gott skick till våra barn och barnbarn. Det är positivt med det stora intresse som finns för frågor som innebär att Sverige ska vara pådrivande inom EU-samarbetet för att lagstiftningen på kemikalieområdet ska förbättras och skärpas. Vi vill alla att det ska bli bättre, och frågan är: Hur ska vi agera för att det ska bli bättre och för att vi ska ha färre kemikalier? Jens Holm tog upp exemplet om silver i våra kläder. Jag gissar att många som köpte sig ett underställ under vintern funderade på om det finns silver i eller inte. Ett snabbt sätt för konsumenter att påverka är att välja produkter som inte innehåller silver. Det finns sådana produkter på marknaden, exempelvis underställ gjorda av ull. Vi konsumenter har alltså möjlighet att påverka genom det vi köper och därigenom vara pådrivande. Det behövs dock ett system för att göra bedömningar av om produkter är farliga eller inte. I exemplet silver är det en fråga om hur vi använder silver. Är det den bästa nyttan med den knappa resurs som finns? När vi tvättar dessa plagg kommer dessutom silvret att åka ut i våra vattendrag, vilket är en större utmaning. Reach är en viktig del av lagstiftningen. Regelverket omfattar såväl kemiska ämnen som kemiska blandningar och varor som innehåller kemikalier. Detta system gäller inom EU, och här samarbetar vi också i förbudsfrågor. Reach trädde i kraft successivt mellan 2007 och 2009. Mycket har alltså hänt. Det huvudsakliga syftet med Reach är att öka kunskapen om de ca 30 000 ämnen som man uppskattar finns på EU-marknaden i mängder över ett ton. Genom Reach har tillverkare och importörer fått ett tydligare ansvar för att undersöka kemiska ämnens hälso och miljöfarlighet. Användningen av farliga ämnen kan begränsas genom regler i Reach. Dessutom har EU inrättat en särskild kemikaliemyndighet. Den senaste tioårsperioden har alltså i stort sett hela det existerande regelverket inom EU förnyats när det gäller kemiska produkter. Vi konsumenter konsumerar ju som sagt produkter som inte bara tillverkas i Sverige utan över hela världen. Under de närmaste åren kommer ett stort antal kemikalieregler upp på dagordningen. Av det första delbetänkandet från Miljömålsberedningen framgår att Sverige är ledande inom det europeiska samarbetet på området giftfri miljö. Det är viktigt att påtala att barn är känsliga för påverkan av kemikalier. Därför behöver vi beakta barnperspektivet specifikt. Regeringen har uppdragit åt Miljömålsberedningen att ta fram en strategi för Sveriges arbete inom EU och internationellt för en giftfri miljö. För det är som sagt genom samverkan som vi konsumenter får tillgång till produkter som är säkra var de än har tillverkats. EU-arbetet har stor betydelse för möjligheten att uppnå riksdagens beslutade mål om giftfri miljö. När det gäller substitutionsprincipen, som har nämnts, behöver man uppmärksamma att miljöpolitiken enligt fördraget ska syfta till en hög skyddsnivå. Den ska bygga på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hindras vid källan och att förorenaren ska betala. Försiktighetsprincipen är av stor praktisk betydelse på hela miljö och hälsoområdet inom EU. Principen innebär att man ska vidta skyddsåtgärder om man kan anta att en åtgärd kan skada hälsa eller miljö, även om det inte finns fullständigt vetenskaplig säkerhet om att skadan kommer att uppstå. Sverige är det land som har varit mest pådrivande för att introducera substitutionsprincipen i EU:s miljölagstiftning. Detta kunde man ta del av i Kemikalieinspektionens rapport nr 1 2012. När det gäller frågan om hormonstörande ämnen konstaterar utskottet att det pågår ett arbete på olika håll för att få mer kunskap så att det går att vidta relevanta åtgärder. Sverige tog vid miljörådet den 10 oktober 2011 tillsammans med Frankrike upp frågan om EU:s arbete med hormonstörande ämnen. Det fransk-svenska initiativet betyder att det finns en växande kunskap om riskerna med hormonstörande ämnen och att fler initiativ därför behöver tas inom gemenskapen för att bättre skydda barns hälsa. Initiativet välkomnades av flera medlemsstater. Kommissionen bekräftade att det pågår en studie om kunskapsläget och att resultaten ska redovisas 2012. Man ansåg också att det kan bli aktuellt att revidera gemenskapens strategi för hormonstörande ämnen. Herr talman! En viktig förutsättning för att minska riskerna med farliga kemikalier i vår vardag är internationella överenskommelser och en effektiv lagstiftning på EU-nivå eftersom det råder en hög grad av harmonisering i detta avseende. Det är viktigt att Sverige fortsätter att ligga i framkant i kemikaliearbetet och är pådrivande i de internationella processerna. Det gäller att driva på övriga länder för att åstadkomma en mer effektiv kemikaliepolitik internationellt och där det är möjligt gå före med nationella åtgärder för att skapa förutsättningar för att uppnå riksdagens beslutade mål om en giftfri miljö. Riksdagen behöver en fortsatt rapportering om de konkreta resultat som uppnås för att få till stånd en mer effektiv kemikaliepolitik inom EU. Frågorna är viktiga, och vi konsumenter måste kunna lita på att det vi konsumerar i Sverige och på andra håll är säkra produkter.

Herr talman! Jag kan hålla med om mycket av det som du sade, Nina, men en sak skiljer Vänsterpartiet och Folkpartiet åt. Vi tycker inte att dokumenterat farliga ämnen - ämnen som är farliga för människan, miljön och djuren - ska finnas på marknaden, åtminstone inte om det finns ersättningsämnen för dem. Vi tycker att det är fel att man lägger ansvaret på konsumenterna, och vi tycker att det är fel att konsumenterna riskerar att utsättas för de farliga ämnena. Det gäller till exempel den stora användningen av silver i kläder. Kemikalieinspektionen säger att det är en helt okontrollerad spridning och varnade för det för ett tag sedan. Den varningen kommer sig av att de kommunala reningsverken berättar att det nu finns stora mängder silver i de kommunala avloppen som kommer från våra hushåll. Vänsterpartiet tycker att det är fel att använda silver i kläder även om det kan ha det goda syftet att det ska lukta mindre svett. Vi tycker framför allt att det är fel att lägga ansvaret på konsumenterna att välja bort dem. Ett underställ som är impregnerat med silver kan vara billigare än ett underställ av ull, som är vad du föreslår. Då blir det plötsligt en klassfråga. Borde inte även Folkpartiet tycka att staten ibland måste gå in och peka med hela handen och säga: Det här inte är bra för någon. Det här sätter vi stopp för.
Herr talman! Vi anser att det är väldigt viktigt att de produkter som finns på marknaden är säkra för konsumenterna. Gång efter annan dyker det ju upp nya produkter. Vi har diskuterat en mängd olika produkter i kammaren. Jag har lyssnat till flera debatter i andra sammanhang där olika produkter tas upp. Hur ska en konsument själv kunna fatta beslut om vad som är farligt och vad som inte är farligt bland hundratusentals kemikalier? Vi behöver ett system för att pröva om en kemikalie är farlig eller inte. Det ska vara evidensbaserat. Jag är också bekymrad över användningen av silver. Det finns många perspektiv på det. Ett är vad som händer i våra vattendrag när silvret hamnar där, ett annat är att det är en knapp resurs som man kan använda till annat. Det finns ersättningsprodukter. Det är inte bara merinoull, som kan vara knepigt att använda för en vegan. Det finns bambu och annat som man kan göra plagg av. Det här är en fråga som vi följer. Det kan landa i att man ska förbjuda, vilket är ett verktyg. Men det ska man använda för speciella kemikalier. Vi ska framför allt verka inom en gemenskap och internationellt. Det räcker inte med att Sverige går före om ingen följer efter, som någon sade tidigare. Om något är farligt handlar det inte bara om oss i Sverige utan om hela mänskligheten. Vi måste ha ett system där vi gemensamt kan hitta lösningar för de stora utmaningarna. Som Helena Leander var inne på är det inte bara vår egen generation vi ska tänka på. Vi ska tänka på de kommande generationerna och på vad som händer med de barn som föds i framtiden. Det är viktigt att vi har ett genomtänkt system för detta. Det anser även Folkpartiet.
Herr talman! Nu, Nina, tycker jag att du kommer bort från huvudfrågan. Huvudfrågan är om vi politiker ska ta vårt fulla ansvar för de farliga ämnen som finns på marknaden, som till exempel silver som du också tillstår inte är bra. Ska vi politiker ta ansvaret och säga: Det här ska inte finnas; det förbjuder vi? Eller ska vi lägga över ansvaret på konsumenterna? Det är huvudfrågan. Jag tolkar ditt svar som att Folkpartiet tycker att man ska lägga över ansvaret på konsumenterna. Det tycker jag är fel. Precis som du säger, Nina Lundström, finns det en mängd andra farliga ämnen som också måste regleras. När det gäller impregnering av kläder föreslår vi rödgröna i reservation nr 8 ett nytt direktiv om kemikalier i kläder så att vi ska få ett heltäckande perspektiv. Det är bara att rösta för reservation nr 8 när ni röstar i eftermiddag, om Folkpartiet tycker att det är ett bra förslag.
Herr talman! Jens Holm vill att vi från talarstolen i kammaren ska bestämma vilken gradering vi ska ha på olika produkter och att vi här i kammaren ska avgöra vilka förbud vi ska införa. Som jag har påtalat flera gånger tycker jag att det är bra med den struktur vi har. Vi har myndigheter som har till uppgift att pröva vilka produkter som är farliga. Efter att ha lyssnat på Jens Holm några gånger gissar jag att han i nästa debatt kommer att hitta nya ämnen som är farliga, som kan riskera att bli farliga eller som vi inte har vetskap om. Det är viktigt att vi har myndigheter som arbetar med frågorna på ett konstruktivt och tydligt sätt. Det viktiga är att hitta ett system så att konsumenterna kan lita på produkterna. På den punkten är vi helt överens. Jag tycker också att det är oerhört viktigt att vi vet vad vi konsumerar och att vi ska skyddas från produkter som är farliga. När det gäller hur systemet och prövningen ska se ut är jag inte säker på att vi har samma uppfattning. Jens Holm tycker att det är här i kammaren som vi ska avgöra frågan. Jag tycker att vi måste ha ett system för att avgöra frågorna. Oavsett vilka beslut vi fattar här i kammaren vill vi att alla konsumenter ska slippa farliga kemikalier. Därför måste vi verka inom en större ram, nämligen genom EU-samarbetet. Jag tror inte att ens det räcker. Jag tror att vi måste ha en internationell utblick för att se till att också konsumenter i andra delar av världen kan slippa kemikalier. Vi vet att mycket kemikalier transporteras runt i olika system. Vi måste ta ett helhetsgrepp. För det behöver vi expertis och myndigheter som bistår oss i det viktiga arbetet. Jag tycker att det är vällovligt att Jens Holm lyfter upp de här frågorna som är viktiga för oss alla.

Herr talman! Nina och jag var i Indien tillsammans med miljö och jordbruksutskottet och tittade på bland annat textilindustrin. Vi fick se det avloppsvatten som gick ut från textilfabrikerna; det var alldeles svart. På den fabriken hade man avloppsrening, men det hörde tydligen till undantagen. Jag försökte ställa frågor, och sade att det är bra att ni renar vattnet, men de kemikalier ni använder i processen måste ju ta vägen någonstans. Hur skulle det vara om man använde mindre kemikalier över huvud taget? De svarade att de tar fram det som konsumenterna vill ha. Konsumenterna vill ha svarta och mörka kläder. Då krävs det mycket kemikalier. Det kanske inte är en kunskap som alla svarta-kavaj-bärare här i dag bär med sig naturligt. Om man visste hur mycket kemikalier som används i färgningsprocessen skulle nog många agera annorlunda, men man har inte den kunskapen. Det visar lite på problemet med att lägga allt ansvar på konsumenten i den här frågan. De flesta är inte utbildade kemister, och de har inte varit i Indien på studiebesök. Därför behöver man någon form av reglering, förbud och sådana otäcka saker. Vi föreslår att man ska ha EU-regler för textilier. Vissa ämnen kanske man vill tillåta någonstans i samhället. Nina Lundström och Jens Holm talade tidigare om silverjoner. Man kanske vill använda dem inom sjukvården för de bakteriedödande egenskaperna, medan de är ganska meningslösa i underställ där de tvättats bort efter ett antal tvättar. Därför kanske man vill gå in och reglera just textilier och säga att just där ska vi inte ha vissa kemikalier. Skulle inte det vara en bra idé, Nina Lundström?
Herr talman! Nu känner jag mig som en riktig miljöbov i min svarta kavaj, medan Helena Leanders kavaj inte är svart. Det här är jätteviktiga frågor, men jag kan tycka att när man nu har köpt en svart kavaj ska man använda den riktigt mycket så att man gör rätt för sig. De frågor som Helena Leander tar upp är viktiga, som att det kan finnas andra användningsområden för silverjoner. Jag tror att Helena Leander kan hålla med om att det var bra att få se att man i Indien jobbar medvetet för att komma åt miljöproblemet. Man försöker återvinna en del av kemikalierna genom processer som man har investerat i. Det tror jag är väldigt viktigt. Vi såg många goda exempel på sådana lösningar. Jag tror inte på att förbjuda svart färg. Jag tror inte att det är lösningen. Jag tror att det handlar om att konsumenterna ska kunna göra aktiva val. För det krävs god kunskap. Det är ju skillnad mellan sådant som man evidensbaserat kan se är farligt och sådant som man av andra skäl vill undvika. Där kan konsumenten ändå göra ett val om man vill undvika eller premiera en viss typ av produktion, så att vi får fram nya material där man inte behöver silverjoner för att få bort bakterier, dofter eller någonting annat. Det är alltså ett mycket stort arbete som väntar oss. Det som jag tycker är bra med dessa debatter är att de visar att frågorna engagerar. Jag tror att de också engagerar våra medborgare så att man ska kunna göra rätt val. Framför allt måste vi tänka på och ta reda på vad det är för produkter som vi skickar ut för framtida generationer och om vi inte har gjort vårt jobb. Jag tycker därför att debatten i sig är mycket viktig.
Herr talman! Jag får göra ett förtydligande och säga att jag inte vill förbjuda färgen svart och att även jag har en rad svarta kavajer hemma i garderoben som kommer att användas så länge de håller. Att jag har en lila kavaj i dag beror nog mer på att jag är lite våryster i dag än på någonting annat. Det ska jag vara ärlig och säga. Men bortsett från denna lilla utvikning tycker jag fortfarande att vi från politiskt håll har ett ansvar att reglera de färger och ämnen över huvud taget som ingår i textilier. Då kanske det inte handlar om att förbjuda vissa färger utan snarare om att de farliga ämnena ska ersättas med bättre ämnen. Där kommer man inte vidare om man bara tänker sig att vi ska stå här i talarstolen och vara engagerade, medan de stora skarorna sitter hemma framför tv-apparaten och lyssnar på detta och tycker att detta är smart och sedan går ut i butikerna och ställer frågor om vilka färger och andra kemikalier som används i processen. Jag tror att vi behöver någon form av regler.

Herr talman! Jag glömde svara på en av de sista frågorna. Det står beskrivet i betänkandet att arbete pågår inom EU - och Sverige är pådrivande - för att hitta lösningar på textiliesidan när det gäller vilka kemikalier som används. Det är ett arbete som pågår och som jag inte vill föregripa. Samtidigt vill jag också säga att allt inte var bättre förr. Det fanns en tid historiskt sett när man hade oerhört mycket farligare ämnen i allt från färger till produktion av olika typer av produkter. Det är bly, arsenik och mycket annat som har funnits och som man har kunnat fasa ut. Ibland låter det i debatten som om det inte händer någonting alls. Jag skulle vilja säga att det händer mycket. Det finns också en helt annan typ av vaksamhet i dag och krav från konsumenter som vill veta vad de konsumerar. Jag tycker därför att mycket har hänt, inte minst vad gäller färger. De som under de kommande helgerna ska måla om sina hus och fritidshus kan välja färger som är mycket bättre än vad de var tidigare. Det finns alltså ett medvetande som går långt utöver frågan om textilier och som handlar om alla kemikalier i samhället. Det är mycket bra att konsumenterna är pådrivande. Men sedan måste vi, som sagt, Helena Leander, ha detta system eftersom det är ogörligt att varje konsument ska kunna bedöma exakt hur farligt något är eller om det är farligt. För att göra dessa bedömningar behöver vi våra myndigheter och en expertis så att farliga ämnen i produkter kan bytas ut. Vi har också detta barnperspektiv, som Helena Leander så vällovligt tog upp i sitt anförande. Det är viktigt att vi har ett generationstänkande eftersom det inte är säkert att vi kan fasa ut det som finns kvar i omlopp i vårt samhälle. Det är alltså viktiga frågor. Herr talman! Jag tycker alltså att debatten är viktig. Det finns många olika delar som vi är överens om. Sedan har vi lite åsiktsskillnader i fråga om hur vi ska nå dit och hur snabbt. Men jag lovar Helena Leander att vi är många som kommer att kämpa för ett kemikaliefritt samhälle.

Herr talman! Ledamöter och åhörare! Vi skriver 2012, och 2012 är lite av ett jubileumsår för miljöfrågor. Förra veckan hade vi en konferens som hette Stockholm + 40. Vi lyfte fram vikten av Stockholmskonferensen 1972 som var den första stora FN-konferensen där miljöfrågor lyftes fram. Det är också 50 år sedan som Rachel Carson skrev sin bok Tyst vår . Den handlade om just det som vi debatterar i dag, nämligen kemikaliefrågor. Vi debatterar kemikaliekontroll utifrån 36 motionsyrkanden från allmänna motionstiden. Men frågan är mycket större än så. Rachel Carson lyfte fram frågan om användningen av kemikalier som gjorde att småfåglarna dog. Det var tyst på våren. Jag bor själv på landsbygden, det är vårbruk, och det låter. Det är inte tyst. Vi har kommit någon vart. Utskottet avstyrker samtliga motionsförslag, vilket är lite tråkigt. Det är inte för att de är oviktiga. Det är mycket viktiga frågor. Men frågorna bereds i andra sammanhang. Ibland slår man in öppna dörrar, och ibland känns det som handlingskraftigt att fatta beslut här i riksdagen. Men dessa frågor bereds lite mer grundligt till exempel i Miljömålsberedningen, i regeringen, i Kemikalieinspektionen eller inom EU. Det låter lite tråkigt, men så är det. Vi har beredningskrav i riksdagen, och många gånger blir besluten när de väl fattas mycket bättre och mycket kraftfullare. Herr talman! Jag ska ge ett exempel. Den 12 april fattade regeringen ett antal beslut för att kartlägga åtgärder när det gäller det hormonstörande ämnet bisfenol A. Det har varit uppe lite grann i debatten tidigare. Det handlar bland annat om att förbjuda bisfenol A i förpackningar för livsmedel avsedda för barn under tre år. Det är aktuellt framför allt när det gäller lock till barnmatsburkar. Därutöver gav regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda ett förbud mot användning av bisfenol A i kvitton och biljetter. Jag talade nyligen med en taxichaufför om detta. Han var helt ovetande om att det finns bisfenol A i vissa kvitton. Jag kunde inte svara på om det fanns bisfenol i hans kvitton i taxibilen. Men Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag just att kartlägga hur man kan införa ett sådant förbud. Vi har inte kommit så långt än att vi kan säga att vi ska förbjuda. Men Kemikalieinspektionen har fått detta uppdrag. Det har också gått ett uppdrag till olika myndigheter att kartlägga användning av bisfenol A i dricksvattensrör, i leksaker och i barnartiklar. Regeringen har alltså kortsiktigt infört förbud mot bisfenol A i livsmedelsförpackningar för barnmat och gett ett antal ytterligare uppdrag. Vi är alltså inte färdiga. Vi måste ha kunskap innan vi kan stifta lag. Herr talman! Kemikalieinspektionen jobbar på regeringens uppdrag med en handlingsplan för en giftfri vardag. I debatten här har behovet av ett barnperspektiv lyfts fram. Som av en händelse har Kemikalieinspektionen just ett barnperspektiv. Det är en särskilt viktig aspekt i arbetet med en giftfri vardag för att minska barns och ungas utsatthet för skadliga kemikalier. Kemikalieinspektionen håller på med detta arbete och har delredovisat det. Man har utgått från vardagsvaror som många dagligen kommer i kontakt med. Man har särskilt pekat ut fyra områden när det gäller vardagsvaror: byggprodukter och inredningar, elektriska och elektroniska produkter, kläder och skor, vilket har varit uppe i debatten, och leksaker och andra produkter avsedda för barn. Arbete pågår alltså. Det är lite tråkigt, men så är det. Herr talman! Miljömålsberedningen, som jag själv har glädjen och äran att sitta i, jobbar just nu med ett betänkande om en strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö. Miljömålet en giftfri miljö är ett av de svåraste att nå. Det har varit svårt för tidigare regeringar, och det är svårt för den här regeringen. Därför är det ett gemensamt viktigt uppdrag i Miljömålsberedningen att öka takten och att jobba smartare. Ett sätt att jobba smartare är att ta greppet att göra Reach, den europeiska kemikalielagstiftningen, bättre. Det blev inte på det sättet som var den ursprungliga tanken med Reach. Det finns barnsjukdomar, om jag får använda det uttrycket när vi diskuterar kemikalier och barn, också i Reach. Det är därför som Reach ska revideras. Då är min ingång som centerpartist i Miljömålsberedningen att Reach vid revideringen borde bli mer innovationsdrivande. Det finns mycket diskussion både i samhället och här i debatten om enskilda ämnen. Men jag tror att det skulle vara viktigt att kunna pröva ämnen i grupp utifrån deras egenskaper och användningsområden. Då får vi mer driv, och det blir lättare både för företag och för konsumenter, och vi får snabbare fram beslut. Framför allt behöver substitutionsprincipen stärkas.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

Herr talman! En viktig utgångspunkt för kemikaliekontroll och kemikalielagstiftning är att vi måste ha de mest utsatta och de mest sårbara som måttstock för vårt arbete. Därför är det för mig som kristdemokrat självklart att lyfta in barnperspektivet i sammanhanget, vilket flera talare här före mig har gjort. Det är barnen, de äldre och andra av olika skäl känsliga individer som vi måste utgå från när vi formulerar regler och nivåer för kemikalier och för vad som är tillåtet. Det gäller nationellt, på EU-nivå och globalt. Herr talman! Det är viktigt att vi inte för in nya skadliga kemikalier i kretsloppet. Få av oss har en aning om hur många kemikalier vi dagligen omger oss med. Det gäller allt från tvålen, tandkrämen och handduken till färgerna i våra kläder och vad frukt och grönsaker behandlats med för att även efter att ha färdats över halva jordklotet se så fräscha ut när de når våra kök och kylskåp. På det sättet skulle jag kunna fortsätta att räkna upp vad vi omger oss med. Även tidigare i vår historia har det funnits kemikalier runt om oss men aldrig i samma omfattning som nu. En del av kemikalierna är faktiskt naturligt förekommande, som en del talare före mig här i dag berört. De kemikalierna har funnits, kommer att finnas och ska finnas där. Men i dag har vi möjlighet att skapa nya ämnen på ett sätt som ingen kunnat före oss. Vi kan förfina naturliga ämnen på olika sätt. Jag ser att sverigedemokraten redan lämnat vår debatt här. Jag kan ändå inte låta bli att kommentera och uttrycka min oro över den något nonchalanta syn som jag tycker framfördes när det gäller nanopartiklar och ämnen i nanoform. Många av dem är nyttiga, och många av dem kommer att behövas. Men många av dem är också skadliga. I dag vet vi inte tillräckligt mycket om vilka konsekvenser de kan få. Det vi vet - utskottet hade för ett tag sedan möjlighet lyssna på KemI - var just att ämnen i nanoform har en helt annan påverkan än i den traditionella form som vi är vana vid att se och använda dem. Därför är det viktigt med en restriktiv lagstiftning och med tydlighet om vad som är tillåtet att använda. Detta behöver Sverige på internationell nivå, globalt och i EU, jobba med. Det gör vår nuvarande miljöminister på ett förträffligt sätt. Inte minst det som nu hänt kring det som Roger Tiefensee nämnde om att återigen sätta Stockholm på kartan renderar för mig och många andra i ett hopp om att vi också fortsättningsvis kan vara de föregångare vi varit. De miljömål som denna kammare beslutat är inte enkla att nå och skulle inte vara enkla att nå. Men det behövs också en konkretion. Det ansvaret har Miljömålsberedningen. Jag har både glädjen och förmånen att få vara Kristdemokraternas representant i det arbetet och kan konstatera att världen inte blir enklare för varje möte i Miljömålsberedningen. Den blir i stället mer komplex och mer svårtydd. Men avsikten med Miljömålsberedningens arbete var väl att vi skulle få tid för att grotta ned oss i frågorna på ett sätt som vi normalt inte kan i denna kammare. Kanske ger vi oss inte heller i andra sammanhang den möjligheten. Dessutom har vi tillgång till svensk och även internationell expertis på området - detta för att tillsammans komma fram till det som måste vara långsiktiga mål och långsiktiga strukturer för att komma till rätta med det hela. Att då, likt Socialdemokraternas företrädare, tala om allt nu, genast, och om varför det inte hände i går, tycker jag är att ge de här frågorna en annan betoning än de är värda när det gäller det som bör göras. Det har nämligen skett en hel del under processens gång. Myndigheterna är inte stilla i väntan på att vi gör saker i denna kammare. Miljömålen gäller. Tidigare etappmål, i annan tappning och med andra begrepp, gäller. Man jobbar frenetiskt vidare på det här. Herr talman! Viktigt att skjuta in är också att vi som konsumenter kan göra skillnad. Kan vi nu konstatera att det finns kemikalier, till exempel silver i våra träningskläder, kan vi väl göra där som vi gjorde när det gällde klorblekning av papper. Köper vi inte produkterna kommer de inte att finnas på marknaden. Det kommer då att finnas aktörer som ser en affärsmässighet i att lansera saker som produceras på ett annat sätt eller som inte innehåller ämnen som vi ser som skadliga. Det är oerhört väsentligt att vi inte gör som vi för något år sedan höll på att göra när växtskyddsmedel var uppe till diskussion här i kammaren och i medierna. Vi höll på att omöjliggöra för lantbrukare - inte minst i det län som den kollega som nu kommer in i kammaren kommer från, nämligen Kalmar län, Öland - att producera livsmedel här i Sverige. Vi höll på att förbjuda ämnet och därmed göra två saker: exportera problemet utomlands och omöjliggöra en fortsatt utveckling av lantbruk och företagande i Sverige - helt i strid med det övergripande miljömålet om att inte se till att skjuta problemet utanför nationens gränser. Generationsmålet är tydligt: Vi ska se till att städa hemma och internationellt, inte transportera problemen utanför nationens gränser för att sedan påstå att vi löst problemen.